Fru talman! Det senaste konstaterandet som Carl Bildt gjorde måste jag dess värre instämma i. Jag tycker att det är ett oroande besked som Allan Larsson har gett i Europafrågan i dag. Om socialdemokraterna sitter kvar i regeringen är man beredd att fullfölja Europapolitiken, men skulle väljarna inte ge er förnyat förtroende kommer man att ompröva Europapolitiken. På något annat sätt kan vi inte tolka Allan Larssons inlägg i dag. Det visar ju att övertygelsen inte är så djup som man möjligen kunde ha hoppats. Om vi får väljarnas förtroende att regera Sverige, så är det ju inte vi som har problem med väljarna, utan det är socialdemokraterna som har det problemet. Vi skall se till att Sverige blir medlem i EG, helst så snabbt som möjligt och till 1995; det är vårt mål. Jag beklagar om socialdemokraterna inte vill vara med på den vägen. Jag frågade Allan Larsson om mervärdeskatten, och om Allan Larsson håller överenskommelser eller inte. Och med anledning av att finansministern svävade på målet alldeles nyss, frågar jag: Hur blir det med mervärdeskatten om Allan Larsson sitter kvar och regerar efter valet i höst? Kommer den tillfälliga skattehöjningen att gå tillbaka vid årsskiftet, eller funderar Allan Larsson på att bryta också den överenskommelsen? Jag skulle vilja ha ett klart besked på den punkten. Till sist: Allan Larsson antydde att det skulle finnas ett slags motsättning mellan solidaritet och skattesänkningar. Men Allan Larsson skriver ju själv i sin finansplan att det är angeläget med skattesänkningar, och kliver upp här i talarstolen och anser sig vara något slags företrädare för solidariteten med svaga grupper. Då frågar jag: Hur går den politiken ihop inom Allan Larsson själv? Vi skall nog klara ut det här. Vi har en politik för tillväxt som kommer att ge oss resurser att satsa på mer åtgärder för u-länder, för flyktingar och för handikappade. Men Allan Larsson ser en omöjlig målkonflikt mellan att sänka skatten och att vara solidarisk. Skall vi uppfatta det så att Allan Larsson går och funderar på att välja ett av dessa mål och bara försöka nå det? Vilket mål blir det i så fall? Blir det sänkta skatter eller solidaritet? Är beskedet att det som står i finansplanen om sänkta skatter aldrig kommer att förverkligas, om man skall visa solidaritet? Eller är beskedet att finansplanens mål om skattesänkningar skall nås, men vi bryr oss inte om biståndet, flyktingarna och de handikappade? Också på den punkten vore det intressant att nu, i debattens absoluta slutskede, få ett klart besked från Allan Larsson.

Fru talman! I Ny start för Sverige står det faktiskt angivet ett antal olika områden där vi avser att ompröva offentliga utgifter och se på systemförändringar. Vi talar som bekant om möjligheten att se över delar av sjukförsäkringssystemet. Det har varit stora rubriker om detta. Vi talar om samordning av arbetsskadeförsäkring och avdragsrätten för fackföreningsavgifter. Vi talar om den långsiktiga strävan som jag trodde vi hade gemensamt med regeringen om att man i samband med att man sänker skatten också skall komma ut ur de enorma kostnader vi har för att subventionera vårt boende. Jag noterar med en viss tillfredsställelse att Allan Larsson allmänt talar om social nedrustning, men han vågar inte beskriva någonting av detta som social nedrustning i medvetande om att om han skulle sitta kvar eller få en efterträdare som socialdemokratisk finansminister, skulle socialdemokraterna tvingas att genomföra ungefär samma sak. Detta är den enda vägen om vi skall lyckas med den ekonomiska politiken. Jag vill därför rikta en sista vädjan till finansministern innan denna debatt tar slut: Undvik Kjell-Olof Feldts misstag från valrörelsen 1988. Håll vänsterpopulismen på avstånd och försök att stå för ett ledarskap som håller också in i nästa mandatperiod. Oavsett om vi sitter i regering eller opposition har vi samma ansvar för vår politik och för våra ståndpunkter. Vänsterpopulism passar inte för Allan Larsson. Han bör söka sig andra roller. Det skorrar så falskt när han ägnar sig åt det.
Fru talman! Också jag skall avvika från kammaren, jag skulle vara i Köping om 20 minuter. Men det har varit en sådan intensiv och intressant debatt att jag glömde av att jag skulle resa. Jag vill säga till Carl Bildt: Gör inte anspråk på att företräda den enda vägen. Det är svenska folkets som i val i höst skall bestämma vilken väg Sverige skall gå.

Fru talman! Arbetet att öka och förbättra stöd och hjälp till brottsoffer har under senare år till stor del förts och drivits av oppositionen. Regeringen har många gånger stretat emot och accepterat förbättringarna först när en gemensam opposition har kört över den. Jag skall ge några exempel. Besöksförbudslagen har förändrats, så att det blivit möjligt att anhålla och häkta dem som bröt mot lagen -- oppositionens förtjänst. Målsägandebiträdeslagen har förbättrats för dem som utsatts för misshandel och sexbrott. Desstom skall det utredas hur svenska medborgare, som blir brottsoffer utomlands, lättare skall kunna få hjälp -- oppositionens förtjänst. En översyn skall ske vad gäller den straffrättsliga regleringen av psykiskt våld. Trygghetslarm skall kunna ges till kvinnor som känner sig hotade och rädda, för att förbättra skyddet. Det skall bli lättare att byta identitet för förföljda personer. Bidragen till kvinnojouren har höjts. Förbättrad utbildning skall ske vad gäller att förstå och upptäcka barn som utsatts för sexuella övergrepp. Behandlingsprogram för våldsmän skall förbättras och utökas. Ja, listan kan göras längre men duger som exempel för att visa hur oppositionen driver på. Ytterligare förbättringar kommer att genomdrivas i dag. Så t.ex. kommer stödet till Brottsofferjourernas Riksförbund att förbättras. Förbundet får ytterligare 500 000 kr. Detta har tidigare talare varit inne på, och därför skall jag inte säga mer om det. Från centerns sida anser vi vidare, att målsättningen för brottsofferjourerna bör vara att det skall finnas en i varje polisdistrikt. Vi anser att den målsättningen är viktig och utgår från att olika instanser gemensamt kan arbeta för att den upnås. Ett sätt kan vara att staten tar ett övergripande ansvar för att jourerna kan fortsätta sin verksamhet. Olika jourverksamheter är i dag till största delen beroende av ideella insatser. Många jourer arbetar därför under knappa ekonomiska resurser. De kommunala bidragen varierar väldigt mycket. Arbetet är emellertid viktigt och bör därför garanteras stöd utan att jourernas självständiga och fristående ställning riskeras. Frågan kan vara lämplig att se över t.ex. i samband med den brottsofferutredning som föreslås i en reservation som också centern står bakom. Även om förbättringar för brottsoffer genomförts under senare år, som jag sade bl.a. på grund av oppositionens agerande, finns åtskilligt mer att förbättra. Jag tänker på skadeståndssidan, utbildning och information. Olika myndigheters ansvarsområde och samarbetsformer kan också vara lämpliga frågor att se över i en brottsofferutredning. I reservation 19 har vi påtalat vissa problem i smband med beslutat besöksförbud. Som påpekats i utskottstexten beslutas besöksförbud vanligtvis av åklagare, men vid konfliktsituationer och överklaganden, då skyddsbehovet är extra starkt, blir beslutet föremål för domstolsprövning. I dessa konfliktsituationer är risken som störst för den utsatta parten. Det är oftast en kvinna som befinner sig i svåra situationer och behöver hjälp och stöd av olika slag. Detta stöd och detta hjälpbehov kan gälla sådana saker som vi pekar på i vår motion, t.ex. hjälp att spåra telefonsamtal, hjälp att byta bostad, skydd av postadress m.m. Informationen skall kanske inte ske automatisk, utan på förslag av offret, men sekretessfrågorna bör ses över så att skyddet kan förbättras. Jag är säker på att det behövs. Ytterligare två tillkännagivanden framförs i dag i dagens betänkande med anledning av oppositionen samt med anledning av motionskrav från bl.a. centern. Förbättringar för brottsoffer vad gäller utvidningen av rätten till målsägande biträde bör utredas. Dessa är också att vänta. I dag har ett brottsoffer, en målsägande, rätt till ett juridiskt biträde i vissa fall. Det gäller främst offer för våldsbrott. Det finns även andra brottsoffer som är i stort behov av biträdeshjälp. Jag tänker då bl.a. på äldre människor som utsatts för bostadsinbrott och jag tänker på dem som utsatts för övergrepp i rättssakt och våld mot tjänsteman. Ett krav som också framförts från våldskommissionen är att dessa behöver förbättrad hjälp. Hjälpen kan också behövas i vissa fall av bedrägeri och utpressningsmål. I en annan centermotion har framförts krav på att utvidga rätten till målsägandebiträde till att även avse överklagande av dom i skadeståndsärende. Även detta krav ställer sig utskottet bakom. Det är mycket positivt. Centern har under en följd av år arbetat för en förändring av praxis och lag när det gäller ekonomisk kompensation och skadestånd till brottsoffer. Vi har uttalat oss för att brottsoffren lättare skall få skadestånd, att skadeståndsnivåerna bör höjas -- särskilt för ideella skadestånd -- samt att det bör bli lättare att få ett utdömt skadestånd utbetalt. Visserligen kan inte lidande ersättas med pengar, som jag tidigare sagt, men ett ekonomiskt skadestånd visar på samhällets stöd och inställning och underlättar självfallet rehabiliteringen av offren. I reservationerna 7 och 8 utvecklar vi tankegångarna och kräver att den sittande utredningen bör få tilläggsdirektiv vad gäller bl.a. höjt ideellt skadestånd. En utredning bör få i uppdrag att även se över hur staten normalt skall kunna förskottera skadestånd även för sakskada och ren förmögenhetskada under förutsättning att skadeståndsskyldigheten fastställts i dom. Vi i centern ser mycket allvarligt på misshandelsbrott. Därför menar vi att normalpåföljden för dessa brott bör vara fängelse eller annan frihetsberövande påföljd. Så är inte fallet och praxis i dag. Våldskommissionen har t.ex. påtalat att vid misshandel blir det annan dom än fängelse i drygt hälften av fallen. Vi menar att denna bakgrund fodrar en lagändring för att man skall komma till rätta med straffmätspraxis. Vi menar även att regeringen bör återkomma med förslag i ärendet. Vi anser att vid grov misshandel bör straffrättsminimum höjas från ett till två års fängelse. Debatten om kriminalisering eller ej av en eller båda parter i ett prostitutionsförhållande böljar fram och tillbaka. Det finns såväl för som nackdelar med kriminalisering och icke kriminalisering. Ingen lösning är enbart bra eller enbart dålig. Emot en kriminalisering av prostitution talar eventuella svårigheter att nå fram med sociala insatser. Jag menar att denna oro är överdriven. Sociala insatser kan och bör göras även vid en kriminalisering. Att inte kriminalisera prostitution innebär enligt min mening att vi sviker många utstötta, utslagna och utnyttjade kvinnor, men också unga pojkar. Vi vet att ett flertal av de prostituerade är missbrukare och behöver pengarna för att finansiera sitt missbruk. Vi vet att många som säljer sin kropp tidigare har utsatts för olika övergrepp -- misshandel och sexuella övergrepp -- vilket många gånger lett till att de tappat tilltron till sitt egenvärde. Vi vet att många av dem som säljer sina tjänster genom prostitution är HIV-smittade. Att kriminalisera kunderna inom prostitutionen skulle kunna bidra till att minska spridningen av aids. De nu nämnda exemplen talar för en kriminalisering av köparna, ett krav som vi framfört i reservation 17. Med det anförda ställer jag mig bakom samtliga reservationer som centern står bakom, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 8

Fru talman! Som samtliga talare före mig har påpekat fortsätter arbetet för att förbättra situationen för brottsoffer. Jag vill påpeka att vi i dag har erfarenhet av att ha bl.a. en ombudsman för diskriminering och en ombudsman för jämställdhet. Jag vill påstå att vi har goda erfarenheter av deras arbete. Framför allt har de kunnat se helheten inom sina områden. De har kunnat vidareutveckla arbetet och initiera till åtgärder och till samordning och samarbete. Brottsoffer är ju inte bara enskilda personer som har utsatts för övergrepp av enskilda brottslingar. Brottsoffer kan även vara grupper av människor som lidit skada på grund av miljöbrott eller till följd av ekonomisk brottslighet i större skala. Det kan även vara t.ex. Cathrine Da Costas mamma och syster som inte fått någon hjälp för att kunna bearbeta de traumatiska upplevelser som mordet och nu rättegångarna innebär för dem. Däremot har läkarna i det här fallet fått hundratusentals kronor för sitt lidande. Därför vore det bra om det fanns en myndighet som kan hantera hela komplexet i stället för att olika myndigheter försöker hantera varsin bit. Då blir resultatet att det uppstår situationer då enskilda människor blir illa hanterade. Naturligtvis skall åklagare, domare och polis även i fortsättningen sköta sina skyldigheter. Men om man på allvar vill sätta brottsoffren i centrum tror vi att inrättandet av en brottsombudsman är det grepp som behövs för att skapa helhet i problematiken. Det har inrättandet av JÄMO visat. I en annan reservation kräver vi att brottsskadelagen skall ses över. Många klagomål om att lagen i dag är så restriktiv gör att vi kräver en översyn av hur lagen egentligen fungerar. Den innehåller bl.a. knepiga avräkningsregler som gör att det uppstår svårigheter att få ersättning. I betänkandet besvarar utskottsmajoriteten vår motion om att låta bötesmedlen gå till brottsskadenämnden med att man då riskerar att bli beroende av i vilken utsträckning penningböter döms ut och drivs in, för att kunna betala ut skadestånd. Det skulle bli en extra administrativ omgång. Detta är struntprat. Det kan inte vara mer krångligt om penningböter går till brottsskadenämndens konto än om de går till ett annat statligt konto. Om medlen inte skulle visa sig räcka till får väl staten skjuta till extra pengar. Det gör man ju exempelvis när det gäller advokatbyråerna. Att sammankoppla böter och ersättning skulle, förutom att det ger en pedagogisk poäng, samtidigt vara överskådligt vad gäller relationerna mellan dessa inkomster och utgifter. De skulle även kunna användas för att göra preventiva insatser och för att undvika att skador uppkommer till följd av brott. Fru talman! I detta betänkandet behandlas även motionerna om prostitution. Dessa motioner har i år avförts från dagordningen genom att man i departementet har tillsatt en utredare. Det har kommit till min kännedom att denne utredare är kriminologen Leif G W Persson. Leif G W Persson fanns även med i den prostitutionsutredning som tillsattes 1977 och som kom med sitt slutbetänkande 1981. I betänkandet kom man fram till att prostitutionen även i framtiden bör vara straffri. Kan man då förutsätta att Leif G W Persson går in i den nya utredningen förbehållsfritt? Jag gör det inte, utan jag riktar ett mycket starkt misstroendevotum mot att man har utsett den mannen till utredare. En annan person som fanns med i den utredningen som sekreterare var Hanna Olsson, författare till boken Catrin och rättvisan. Hon skriver i sin bok bl.a. följande om sina erfarenheter från utredningen: ''Det arbetet blev omvälvande för mig. Prostitutionen är inte en detaljfråga som rör några avvikande människor som skall föras in på den smala vägen. Det var som om jag fått en skärva i ögat. Efter den dagen ser jag annorlunda på människorna och världen. Jag miste den mänskliga oskuld som måste gå förlorad för att man skall kunna se både sig själv och andra som komplicerade och sammansatta varelser. Det man kallar ondska är inte förbehållet ett fåtal.'' Ett strukturellt våld mot kvinnor är inbyggt i samhället. Vi kan inte handla i kiosken eller i vissa livsmedelsaffärer, vi kan inte gå på vissa gator utan att påminnas om att kvinnor betraktas som en handelsvara för män. Vi kan inte jogga i skogen eller promenera hem efter mörkrets inbrott utan att tänka på det hot om våld som ständigt vilar över kvinnor. Det strukturella kvinnovåldet är mest uppenbart i pornografin och prostitutionen, och i princip är dessa företeelser inte kriminaliserade, utan de utgör en del av vår accepterade samhällsstruktur. Prostitution och pornografi är en gigantisk storindustri i världen, lika stor som vapenhandeln. En stor del av våldet i verkligheten och våldet som underhållning utgörs av sexualiserat våld mot kvinnor. Att bekämpa prostitution, pornografi, våldtäkt, incest och kvinnomisshandel är några av de viktigaste frågorna för jämställdheten på 90 Prostitutionen är ett syskonfenomen till pornografin och kvinnomisshandeln. Samhällets syn på prostitution har hittills inneburit att fokus har riktats på kvinnan, och diskussionen har förts utifrån en moralisk aspekt. Mannen har gjorts osynlig i sammanhanget. Åtskilliga utredningar har gjorts om de bakomliggande orsakerna till att kvinnan säljer sin kropp mot betalning och om hur man på bästa sätt skall rehabilitera henne och återföra henne till ett normalt liv. Om man gör mannen synlig genom att konstatera att han är köpare, blottlägger man grundläggande strukturer i samhället. Att inse att prostitution handlar om att köpa sig makt, om missbruk av en annan människa kropp och om manlig dominans blottlägger människoförakt. Prostitutionen handlar om stora pengar genom sin koppling till pornografi, narkotika och annan brottslig verksamhet. Att tro att man skulle kunna avskaffa prostitution och pornografi genom upplysning och uppsökande verksamhet i gatuprostitutionen är lika naivt som att tro att man skulle kunna avskaffa apartheid med sådana medel. Jag tror inte att arbetet med den förra prosititutionsutredningen gav Leif G W Persson någon skärva i ögat så att han går in i den här utredningen med andra insikter. Jag kräver därför att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning med andra specialister än de män som ingick i den förra. Den förra utredningsgruppen bestod av sju män och två kvinnor. Herr talman! Jag ser att jag hinner nämna reservation nr 7, som handlar om ideellt skadestånd och därför också hör ihop med det här komplexet. En hovrättsdom resulterade i att en kvinna fick lägre skadestånd för ett övergrepp på grund av att hon var prostituerad. En prostituerad räknas som en tredjedel av en annan kvinna; kvinnan fick alltså en tredjedel av beloppet. Herr talman! Jag ställer mig bakom vänsterpartiets reservationer till detta betänkande och yrkar bifall till reservationerna 5 och 17.

Herr talman! Jag riktar, som jag sade, misstro mot Leif G W Persson som utredningsman. Jag tror inte som Bengt-Ola Ryttar att Leif G W Perssons insikt om prostitutionens verkliga natur har förändats från den förra utredningen, när han tillsammans med övriga i den kom fram till att prostitution inte skulle kriminaliseras. Jag hyser också misstro mot hans förmåga efter hans uttalande i TV programmet Kanalen under pågående styckmordsrättegång. Reportern frågade honom om att han inte tyckte att åklagaren hade rätt, och då svarade han så här: ''Nej, jag tycker faktiskt inte det. Utan där offret, som man kallar henne, om hon nu är det. Det är också en väldigt kritisk person, det är en prostituerad kvinna som är missbrukare. Om det hade varit ett annat offer, exempelvis en anhörig till någon av dessa båda åtalade, då hade jag utifrån kriminologisk synpunkt varit benägen att bedöma det på ett annat sätt. Personer med den här bakgrunden, som det här offret har, de löper en väldigt stor risk. De kan faktiskt springa på en galning i kraft av sin livsföring. Det är när man har ett sådant här fall med ett offer av den här typen under sådana här omständigheter, det är då väldigt kritiskt och väldigt viktigt att man är klar över att det faktiskt finns en gärning i det här fallet, ett mord, och att det kan kopplas på ett bestämt sätt till vissa personer. Och det kan man inte göra här.'' Detta uttalande tycker jag verkligen visar att Leif G W Persson inte alls har förstått de bakomliggande orsakerna till prostitution. Hans uttalande kan också tyda på att prostitution skulle bygga på frivillighet. Därför ifrågasätter jag Leif G W Persson som utredare i detta fall.

Herr talman! Vi får mycket ofta höra att saker är under utredning. När det gäller påföljder för olovlig körning har det visat sig att de bestämmelser som kom så sent som 1987, där man kunde gå in med förverkande av fordon enligt 7 § trafikbrottslagen, inte alls har ökat respekten för lagen såsom man hade hoppats. Värdena på de förverkade fordonen har enligt en undersökning som har genomförts av riksåklagaren i allmänhet varit mycket låga. Det har rört sig om värden på bilar från 500 kr. upp mot sextusenkronorsgränsen. Det här har således inte haft den effekt som man hade hoppats på. Därför menar vi moderater att det är viktigt att i stället skärpa maximistraffet för olovlig körning. Vid upprepade brott bör straffet höjas från ett halvt års fängelse till ett år. Det skulle också ge möjligheter till anhållande och häktning om det visar sig att den som misstänks trots förverkande inte kan avhållas från att fortsätta sin brottsliga verksamhet. Vi anser att detta är så angeläget, eftersom dessa personer är inblandade i så många trafikolyckor, att man borde kunna ta ett steg nu.
Herr talman! Barbro Andersson säger att rekryteringsläget för åklagare just nu är gott, och hon låter sig nöjas med det. Det beror enligt min mening på en rad olika orsaker, bl.a. konjunkturläget. Har ni, Barbro Andersson, ingen mer långsiktig personalpolitik? Hur skall man på sikt kunna förbättra rekryteringsläget när det gäller åklagare? Att det just nu är bra kan ha särskilda orsaker.

Herr talman! Utanför riksdagshuset har i dag Waldorfskolorna demonstrerat -- jag vet inte för vilken gång i ordningen. Deras kamp mot ett bidragssystem som diskriminerar de fristående skolorna har pågått länge och torde få fortsätta så länge som socialdemokraterna finns i regeringsställning. Av budgetpropositionen kan man utläsa att skolministern inte ser behov av fler fristående skolor på gymnasial nivå. Av förslaget som helhet kan man se att regeringen helst inte vill ha fristående skolor på grundskolenivå heller. Att alternativa lösningar inte kommer att släppas fram av socialdemokraterna framgår tydligt när man tar del av skolminister Göran Perssons uttalanden. Häromdagen hävdade han att ett av argumenten för en tidigare skolstart är att han måste gå de föräldrar till mötes som önskar en tidigare skolstart för sina barn. ''Annars riskerar vi att dessa föräldrar söker andra lösningar och därmed hotas den sammanhållna grundskolan.'' Så argumenterade Göran Persson, och klarare kan det väl inte sägas. Det är inte elevernas bästa, eller föräldrarnas berättigade krav, som skall vara vägledande för politiken. Det gäller att främst bevaka och bevara ett sammanhållet skolsystem, lika för alla. Det är skolministerns paroll. Senast den 7 mars i år debatterade vi ett saneringsbidrag för de Waldorfskolor som hade akuta ekonomiska problem; Norrköping, Umeå, Göteborg och Örebro. Skolministern var mot bakgrund av den ovan redovisade inställningen följdriktigt mycket kallsinnig till möjligheterna att hjälpa dem trots att ett saneringsbidrag skulle röra sig om för staten ganska små summor. Situationen för Waldorfskolan i Norrköping är nu så allvarlig att lärarna är permitterade och skolan står inför ett direkt stängningshot den 1 maj. Vad skall då hända med eleverna? För oss moderater är det ofattbart att orättvisan får fortsätta. Varför skall inte alla skolelever i vårt land få likvärdigt stöd till sin skolgång? Har inte staten ett ansvar för skolgången även för de barn som går i fristående skola, i Waldorfskola? För barnen i Visserligen höjs bidraget till 13 000 kr. per elev, men det motsvarar ingalunda vad en elev i den kommunala grundskolan kostar, nämligen drygt Dessutom skall de fristående skolor som tidigare fått ett högre statsbidrag få sitt statsbidrag fruset. Detta leder till en orimlig situation för dem. Vi moderater anser att föräldrar och elever måste få ökad rätt att välja skola -- fristående eller allmän eller skola inom det allmänna skolväsendet. Möjligheten att gå i en fristående skola får inte vara beroende av plånboken. Vi anser också att skolmyndigheterna skall vara skyldiga att informera om rätten att välja skola och att i största möjliga utsträckning tillgodose elevers och föräldrars val av skola. Varför är då valet av skola så viktigt? Det är viktigt därför att vi alla är olika. En enda skolform kan inte tillgodose alla. Det är viktigt därför att rätten och möjligheten att välja leder till en vitalisering och skapar en debatt och ett engagemang som är bra för både eleverna och skolan. Det är viktigt därför att vi får en konkurrens mellan olika skolor, en konkurrens som ger utveckling. Olika utbildningsanordnare stimuleras att göra skolan så bra som möjligt. En icke-vald skola får signalen att det är dags att göra något för att förbättra kvaliteten. Rätten att välja får sin särskilda betydelse när inte alla skolor är lika. Alla skolor skall självfallet ge en gemensam kärna av kunskaper och färdigheter, men därutöver bör alla skolor ha rätten och möjligheten att skapa sig en särskild profil. Det må vara särskilda satsningar på matematik, språk, teknik eller särskild pedagogik. Det må vara Det skall vara lika möjligt för den som har en speciell begåvning att få sitt speciella intresse tillgodosett som för den som är kvick i benen eller snabb i simning. Statsbidraget skall därför utformas så att bidraget följer eleven till den skola eleven valt -- fristående eller allmän. Herr talman! De betänkanden från utbildningsutskottet som vi i dag skall behandla rör viktiga frågor på skolområdet, framför allt sektorsbidraget. Svensk skola förfogar över internationellt sett stora ekonomiska resurser, men vår skola presterar inte på samma höga nivå. Men det beror inte på bristande resurser utan på att pengarna i alltför liten utsträckning satsas på det som är skolans huvuduppgift -- att ge kunskaper och färdigheter. För att lyckas med detta krävs välutbildade lärare, ändamålsenliga lokaler och bra läromedel samt att resurserna i första hand satsas på undervisningen. Den socialdemokratiska skolpolitiken har inte utformats så att hänsyn tas till elevernas olika behov och ders rätt att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Krav på förment jämlikhet liksom centralisering har lett till en omfattande och resursslukande byråkrati. Resurser har slussats från undervisning till andra uppgifter. Bidragen har dessutom konstruerats så att kommunerna stimulerats att anslå ytterligare medel för dessa ändamål. Statsbidragen bör därför läggas om. Principen bör vara att skolan får ett anslag för varje elev och att föräldrar och elever ges frihet att själva välja skola och skolform. Bidragssystemet skall ge skolan och lärarna stor frihet att själva disponera resurserna. Om skolans huvuduppgift lyfts fram och skolans mål är tillräckligt klart formulerade, kan man med förtroende lämna åt dem som är professionella att forma verksamheten så att målen nås. Vi har i våra motioner lagt fram förslag om ett sådant statsbidragssystem. Våra besparingar inom utbildningssektorn har utformats så att de i första hand avser administration. Vi föreslår också i år som tidigare överföringar i syfte att förstärka undervisningen. Vi avvisar särskilda stimulansbidrag och anser att sådana skall avskaffas och medlen överföras till kommunerna, som då själva kan besluta om användningen. Stimulansbidrag styr den lokala verksamheten och binder upp resurser för fördelningen av dem. Vidare anser vi att lokaler och arbetsmiljö är ett lokalt ansvar. Vi moderater har i ett annat sammanhang föreslagit att arbetsgivaravgifterna skall sänkas med 4,5 procentenheter. Det ger ökade möjligheter för kommunerna att sköta sina lokaler på ett bättre sätt. De 300 miljoner kronor som regeringen under kommunaliseringsdebatten lovade vpk skulle anslås till skolmiljön bör i stället gå till en ämnesinriktad lärarfortbildning. Detta torde vara bland det viktigaste för att förbättra skolans arbetsmiljö och höja kvaliteten i skolarbetet. Vi moderater har i våra motioner redovisat den inriktning vi vill ge arbetet i skolan: Vi vill ha klara mål som sätter kunskaper och färdigheter i centrum. Målen skall formuleras så att skolans huvuduppgift blir tydlig och möjlig att genomföra. Av läroplanen skall klart framgå att läxor skall vara ett reguljärt inslag i skolarbetet för att ge eleverna rejäla kunskaper. Vi vill ha betyg som redovisar kunskaper och färdigheter i relation till läroplanens krav och som sätts första gången vid utgången av lågstadiet och därefter ges varje termin. Vi vill ha rätt att välja skola och ett statsbidrag som följer elevens val av skola. Vårt system öppnar för skolor som kan organiseras och styras på olika sätt och därmed i princip bli självstyrande. Möjligheter öppnas för personalkooperativ samt föräldra eller organisationsdrivna skolor. Vi vill ha mindre krångel och färre regler. Vi föreslår en sänkt skolstartsålder och en förskola året innan skolstarten som verkligen är förskola i ordets egentliga mening. Lågstadiets organisation, innehåll och metodik skall anpassas till att eleverna är ett år yngre. Vi föreslår ökade möjligheter att välja inriktning och studiekurs efter intresse. Undervisningen skall bygga på ämnen. Skolan skall tillsammans med eleven och föräldrarna fortlöpande upprätta studieplaner för varje elev. Vi föreslår en lärarutbildning inriktad på kunskap. Lärarutbildningen skall liksom fortbildningen av lärare inriktas på att ge goda ämneskunskaper och därför bygga på ämnesstudier. Genom goda kunskaper får läraren den säkerhet som leder till att eleverna får bra undervisning. Goda kunskaper kan också ge ett engagemang som gör att läraren inte är hänvisad enbart till läroböckernas framställning. Den nationella utvärderingen har dessutom visat att vissa ämnen skjuts åt sidan i blockundervisningen. Skälet anger lärarna ofta var att vissa ämnen, såsom religionskunskapen, är mycket svåra. Det krävs därför rejäla möjligheter till ämnesfortbildning och att lärarutbildningen verkligen ger blivande lärare en gedigen kunskap i varje ämne. Vi har föreslagit en på ämnesstudier byggd lärarutbildning för lärare som skall undervisa i årskurserna 4--9. Vi föreslår också att en lärare skall få ett erbjudande om att genomgå en fortbildning om 20 poäng vart tionde år. Den ämnesinriktade fortbildningen är svårt eftersatt. Det är därför angeläget att öka den fria sektorn i högskolan så att denna kan tillgodose lärarnas behov av ämnesfortbildning. Vi har därför genom överföringar ökat det s.k. LIF-anslaget, det anslag som bekostar fristående kurser, med 390 Herr talman! Vi moderater står självfallet bakom alla reservationer från moderata företrädare i de betänkanden från utbildningsutskottet som vi nu behandlar. För att underlätta kammarens arbete yrkar jag dock endast bifall till reservation nr 9 i betänkande UbU6, reservation nr 1 i betänkande

Herr talman! Ibland tycker vi att det är en konstig ordning för hur olika debatter förläggs i tiden här i riksdagen. Om man tänker litet närmare på det, blir det nästan roligt att man i dag hela dagen under dagtid har diskuterat frågor som rör tjuvar och banditer. På kvällen, när skoleleverna snart skall gå och lägga sig, eftersom de skall upp och gå i skolan i morgon och många får åka skolskjuts väldigt tidigt, diskuterar vi viktiga skolpolitiska frågor. Enligt alla pojkböcker och serietidningar är det nu som tjuvar och banditer vaknar till och går ut för att fullgöra sina vedervärdiga värv. Det går naturligtvis att diskutera vad denna ordning beror på, men det är inte därför jag står i talarstolen nu. Jag kunde ändå inte låta bli att göra denna notering. En människas språk säger mycket. Det talar om varifrån du kommer. Det talar om vilka erfarenheter du har. Förhoppningsvis säger det också en del om vart du är på väg. Det här är en viktig utgångspunkt för språkundervisningen i skolan. Att ha tillgång till ett eget språk innebär ju att jag får verktyg som människa, för att kanske också förändra min situation. Det är mot den bakgrunden beklagligt att se att regeringen har lagt fram förslag om nedskärningar på hemspråksundervisningens område. Det är ytterst anmärkningsvärt i tider när alla partier säger, om än från olika utgångspunkter, att de vill verka för en ökad internationalisering i skolan och i övrigt i samhället, att inte ta till vara de resurser vi får nästan gratis! Det är rent ut sagt dumt att inte se till att våra invandrarelever får en bra hemspråksundervisning. Nu fanns det ingen möjlighet att bilda majoritet mot det här nedskärningsförslaget, därför att folkpartiet och moderaterna accepterade nedskärningen i sina motioner i samband med att budgetpropositionen lades fram. Att moderaterna gör det är inte särskilt förvånande. Även om det blir mindre och mindre förvånande, är det ändå till viss del förvånansvärt att folkpartiet accepterar en sådan nedskärning. Folkpartiet har när det gäller invandrarpolitik, flyktingpolitik och kulturpolitik i mångt och mycket uppfattningar som vi i vänsterpartiet också kan skriva under på. Men i sin nyliberala iver eller om det är i ivern att fria till moderaterna accepterar folkpartiet alltså en så kraftig nedskärning av hemspråksundervisningen i skolan som de dryga 300 miljonerna innebär. Det är endast att konstatera, herr talman, att folkpartiet mer och mer mäler sig ut ur den värdegemenskap som tidigare funnits när det gäller ett mångkulturellt samhälle. Till frågan om språk hör naturligtvis också handikappade människors tillgång till läromedel och också till språk. Vi har föreslagit förstärkningar för att se till att få fram lexikon på punktskrift. Det är ett krav som har backats upp väldigt kraftigt och formulerats från de Synskadades riksförbund. Betänkandet där vårt förslag avstyrks är justerat av utskottet den 7 mars. Den 25 februari fick alla ledamöter i riksdagens utbildningsutskott ett brev från Synskadades riksförbund där förbundet uppmanar utskottets ledamöter att stödja vänsterpartiets motion om språklexikon på punktskrift. Förbundet har gjort en inventering av tillgängliga lexikon, och den ger då följande bild. Det finns en svensk-engelsk ordbok med tryckår Tomteboda 1963. Det finns en engelsk-svensk ordbok som har tryckår Thilander 1955. Det finns en tysk-svensk ordbok för vilken tryckåret är Thilander 1931. Det finns ett svensk-tyskt standardlexikon som har tryckår punktskrift: Tomteboda 1973. Det finns ett Petit dictionnaire francais-suédois som har tryckår punktskrift: Thilander 1940 och det finns en spansk-svensk ordbok tryckår svartskrift: 1970. Detta är vad som finns tillgängligt av språklexikon för synskadade. När vi talar om internationalisering, språkets betydelse och när vi försöker att garantera en minimitid för undervisning i främmande språk i skolan för våra ungdomar måste vi väl också avse dem som är synskadade. Då måste väl även de som är synskadade ha en rimlig chans att bedriva studier på högskolenivå.

Det handlar om en à två miljoner kronor. Det är mindre än felräkningspengar. Vi har en reservation om detta, och det finns alla möjligheter att stödja denna reservation senare när riksdagen går att fatta beslut i den här frågan. Jag vill passa på att yrka bifall till reservation 1 i utbildningsutskottets betänkande 6. Jag vill också yrka bifall till reservation 13 i utbildningsutskottets betänkande 6 och till reservation 12 i utbildningsutskottets betänkande 7. Vi står naturligtvis bakom övriga reservationer där vänsterpartiet finns med. Det talas ibland i debatten om att man slår in öppna dörrar. Det finns naturligtvis -- höll jag på att säga -- eller tyvärr sådana exempel också i de betänkanden som vi nu debatterar. Ett sådant exempel är frågan om fortbildningens inriktning. Där finns det reservationer från olika partier. Det finns särskilt en reservation från moderata samlingspartiet. Jag kan inte gå förbi den. Där talar man om vikten av att fortbildningens inriktning har appell till ämnesstudier. Det beslutet har ju riksdagen precis fattat i samband med att man tog beslut om fortbildning när man tog beslut om en ny lärarutbildning. Men det kan kanske vara intressant ur kortsiktigt perspektiv att ha tillgång till denna plakatpolitik i samband med ett valår. Men det ökar inte förtroendet för politiker. När moderaterna talar varmt, vitt och brett om det s.k. fristående skolorna kan man konstatera att det finns inga pengar, inga medelsförslag till detta. Det handlar i stället om att man skall gå omvägen om en sänkt arbetsgivaravgift. Dessutom gör man tvärnit inför tidigare förslag som vänsterpartiet har lagt fram när det gäller möjligheterna för dessa skolor att delta i den kommunala skolorganisationen. Det skulle ge dem stora kvalitativa resurser. Men det är klart, detta är politisk retorik som man ägnar sig åt, herr talman. När det gäller en del andra bidrag, t.ex. statsbidrag, på skolans område har vänsterpartiet varit beredda och kommer att vara beredda att öronmärka vissa anslag. Det kan gälla när man upptäcker olika brister i skolan och vill försöka komma tillrätta med dem. Då reserverar sig moderata samlingspartiet mot detta. Man säger att vi inte skall ha några stimulansbidrag för att förbättra skolmiljön i ungdomsskolan. Vi skall i stället ta de här pengarna och lägga dem på fortbildning av lärare. Samtidigt får vi rapport på rapport om att skolmiljön, luftkvaliten osv. är ytterst dålig i många av våra skolor. Senast fick vi en rapport om detta i måndags. Då kan man fråga sig vad det är för ämnesfördjupning lärarna skall ha för att förbättra skolmiljön. Är det studier i mikrobiologi och ventilationsteknik? Det lever nog många djur i denna miljö. Herr talman! Jag har alltid förvånats eller imponerats, det har varit lite olika reaktioner, när det gäller Leijonborgs kunskaper i algebra. Hans klagosång när det gäller olika nedskärningar och olika medelsvillkor för skolans del har moraliskt sett ungefär samma egenvärde som en TV-apparat. Egenvärdet avgörs helt och hållet av om apparaten gör betraktaren, tittaren glad, ledsen eller likgiltig. De flesta av folkpartiets skolförslag är nog sådana att de lämnar betraktaren likgiltig, och därmed avgörs också deras egenvärde. Låt oss ta några exempel. Valfriheten, möjligheterna att välja skola avgörs ju av skolorganisationen, kommunens geografiska utseende, dess infrastruktur, kommunens ekonomi när det gäller möjligheter att erbjuda skolskjuts och den kommunala ekonomin. Eftersom detta förmodligen är den sista debatten som jag deltar i här i kammaren före valet när det gäller grundskolan och gymnasieskolan skall jag påminna litet grand om de nedskärningar som gjorts under 80-talet. Då kan Leijonborg öva upp sin räknekonst, eller räkneförmåga, och roa sig med att dels räkna ihop vad detta innebär, dels bocka för vilka nedskärningar som folkpartiet har biträtt när det gäller ungdomsskolan. Vi kan börja 1981. Då fattade riksdagen beslut om att investeringsbidragen till skolbyggnader skulle slopas, minus 320 milj.kr. Man drog in statsbidraget till hyra av vissa skollokaler, minus 10 milj.kr. 2 %, minus 230 milj.kr.

Allt detta innebar en nedskärning med ytterligare 290 1984 sker flera reduceringar, fler nedskärningar av statsbidrag, t.ex. minskas förstärkningsresursen för den icke undervisningsbundna delen.

Då fixade och donade man med skatteutjämningsavgiften till kommunerna eftersom riksdgen sade nej till att reducera statsbidraget till skolan med 3 %. Det innebar minus 690 milj.kr. för kommunerna. Kommunerna kompenserade sig nog i det avseendet genom att göra nedskärningar och besparingar på skolans område. I dag biträder både folkpartiet och moderaterna regeringens förslag om nedskärningar med drygt Det här blir nästan 2,4 miljarder kronor om man plussar ihop det.

Herr talman! Jag tycker inte att den lista på besparingar som Björn Samuelson redovisade är särskilt poängfull. Den ger för det första inte den fullständiga bilden av skolans ekonomi. Det är riktigt att det under de år som Björn Samuelson talar om har skett en förskjutning av skolans finansiering på så sätt att statens andel har minskat och kommunernas har ökat. Men detta ger ju ingen bild av t.ex. medelkostnaden per elev. Detta förs för det andra fram som ett argument mot valfrihet. Skulle det kunna tolkas så, att vänsterpartiet vore för en större valfrihet om skolan hade större ekonomiska resurser? Detta är ju inte fallet. Ni är ju av ideologiska skäl emot en större valfrihet, oavsett hur mycket varje elev får kosta. Det är därför ett ganska irrelevant argument i den här debatten. Vänsterpartiet har vidare medverkat till ett antal av de besparingar som nu är aktuella. Vi varnade er för att gå med på kommunaliseringen, eftersom den skulle komma att användas av regeringen till att spara in på skolan. Då sade ni att ni hade fått löfte om att det inte skulle bli några besparingar på skolans område. Därefter har det sparats 1,3 miljarder, vilket ni i det här betänkandet accepterar. Ni hade era dubier mot nedskärningen med 300 milj.kr. på hemspråken, men det har ni nu accepterat. Ni hade dubier om besparingar på ytterligare 500 miljoner, men nu sväljer ni också det. Ni har alltså accepterat de här besparingarna. Björn Samuelson säger att folkpartiets argument lämnar lyssnarna likgiltiga. Det är dess bättre inte den bild jag har från mina besök ute på skolor. Där är man nu synnerligen engagerad i vad som sägs i riksdagen om skolan. Jag försäkrar Björn Samuelson om att det budskap jag har brukar engagera ganska mycket. Jag tror för min del att många är engagerade i dessa frågor, eftersom de känner att regeringens och vänsterpartiets diskussioner om förändringar av gymnasieskolan innebär ett svek. Det engagerar, och när vi ute i skolorna säger att vi motsätter oss det sveket, är det många som sympatiserar med den åsikten.

Herr talman! Björn Samuelson hoppar från tuva till tuva. I sitt huvudanförande sade han att vi inte kan ha valfrihet därför att kommunerna har för dåliga ekonomiska resurser. Nu säger han att vi inte kan ha valfrihet av fysiska skäl, dvs. på grund av att vissa kommuner är så stora och så glest befolkade att valfrihet inte fungerar. Detta gäller för en del elever men inte för det stora flertalet. Varför skall vi neka dem för vilka valfrihet skulle kunna bli en realitet den rätten på grund av att det inte kan gälla alla? Vi har erbjudit friskolorna att komma in i det kommunala skolväsendet, säger Björn Samuelson skenbart generöst. Men det är ju detsamma som att säga åt dem att de inte får leva vidare. Socialdemokratiska kommunalråd har sagt ungefär detsamma till Waldorfskolor på olika håll i landet. Man säger: Kom in till oss, så behöver ni inte kämpa! Men därmed försvinner den särart som dessa skolor vill slå vakt om. Björn Samuelson visar med sitt sökande efter argument -- som blir allt sämre -- att det är en ganska sjuk sak han försvarar.